Herr talman! Jag delar herr Gustafssons i Borås uppfattning att detta är rätt komplicerade frågor. Såvitt jag förstår är herr Gustafssons tolkning alldeles riktig — att det fortfarande fordras en formell omgång även hos den svenska myndigheten för att en artikel skall bli godkänd. Man kan säga att det borde vara rationellare om godkännande i ett nordiskt land automatiskt blev giltigt i de andra länderna. Jag kan gärna lova herr Gustafsson att jag skall ägna ytterligare uppmärksamhet åt denna fråga och se vad det finns för invändningar mot en sådan ordning. Jag är, som herr Gustafsson förstår, fortfarande i stor utsträckning lekman på detta område, och därför kan jag inte göra alltför bestämda uttalanden om vilket resultat man kan nå. Det samma gäller det europeiska kontrollsamarbetet, som ännu inte har kommit i gång i den utsträckning vi hoppats på. När det gäller dessa frågor kämpar vi mot en byråkratisk slentrian baserad på ett historiskt förflutet, vilket kan förklara att reformerna kommer långsamt. Men jag skall gärna samarbeta med herr Gustafsson för att vi skall nå så snabba resultat som möjligt.
Herr talman! Jag är helt nöjd med statsrådets svar på mina erinringar kring denna fråga. Jag skall med stort intresse följa utvecklingen. Vi är överens om att den nuvarande situationen är närmast oefterrättlig.

Härmed får jag anhålla om befrielse från fullgörande av riksdagsarbetet under tiden den 22—26 maj för bevistande av kommittésammanträde inom Europarådets verksamhet i Luxemburg.

Herr talman! Bostadsdebatten har i år tillförts ganska mycket nytt material genom regeringens bostadspaket, som onekligen innehåller en del nyheter av vilka flera går i den riktningen vi önskar. Paketet är en sammanställning av utredningsförslag som regeringen följt i stora drag, dock med vissa ändringar som jag i flera fall anser vara förbättringar. Det bästa exemplet på detta är förslaget till lag om kommunal förköpsrätt till mark. Att vi accepterar en stor del av nyheterna i bostadspaketet hindrar emellertid inte att vi i flera avseenden är kritiska mot regeringens bostadspolitik. Denna kritik gäller inte minst de senaste årens dåliga planläggning av igångsättningen med en ryckighet som inte endast betyder färre bostäder utan också dyrare bostäder. Vi har i våra reservationer starkt understrukit detta. Men vår kritik gäller också själva bostadspaketet — inte så mycket vad som finns i paketet, utan snarare det som inte finns men borde ha funnits. Om bostadspaketet skall uppfattas som ett samlat bostadspolitiskt program från regeringens sida — och det tycks vara meningen — så borde dess viktigaste innehåll ha varit en analys av medlen att uppnå balans på bostadsmarknaden och en plan över hur denna balans skall uppnås. Inte ens en aldrig så trött regering kan ändå acceptera en ständig bostadsbrist som ett permanent inslag i välståndssamhället. Men av en sådan analys finns just ingenting, och inte heller finns någon plan för bostadsbristens avveckling. Paketets viktigaste nyheter, exempelvis omläggningen av den statliga långivningen, är av mycket stort intresse för dem som sysslar med bostadsproduktion och bostadsförvaltning, men för dem som står i bostadsköerna är nog detta ganska ointressanta saker. De är intresserade av att veta när det kan ljusna för deras del, när de kan få lägenhet. Om deras problem finns just ingenting i bostadspaketet. Man är frestad att tala om sveket mot bostadsköerna. Om statsministern någon mer gång skulle komma att fungera som rådgivare åt de bostadslösa, så bör han nog inte råda dem att läsa årets bostadsproposition, ty där finner de ingenting. Jag tycker annars att tidpunkten just nu borde ha varit särskilt lämplig för en grundlig diskussion om hur balans skall uppnås på bostadsmarknaden. Vi vet ju nu hur hyresregleringen skall avvecklas, och därmed har vi större möjligheter att bedöma vilken effekt avvecklingen får på efterfrågan. Det är tydligt att det skall bli en försiktig avveckling. Lagförslaget innehåller flera spärrar avsedda att förhindra en snabb och chockerande hyreshöjning. Denna försiktiga linje omfattas säkerligen av en mycket stor majoritet i riksdagen. För egen del har jag vid tidigare tillfällen framhållit att hyresregleringen måste avvecklas efter dessa principer. Vi får liksom reglera oss ur det tillstånd som vi reglerat oss in i. Bostadsmarknaden har hunnit bli så desorganiserad under den tid vi haft hyresreglering att någon annan väg inte är möjlig. För en försiktig avveckling talar sociala skäl men också det förhållandet att en klumpig avveckling för lång tid framåt skulle kompromettera en fri hy resmarknad hos en utbredd hyresgästopinion. När jag i hyreslagstiftningskommittén varit med om att föreslå dessa spärrar mot chockerande prishöjningar, är det alltså helt i linje med tidigare förda resonemang. Men när vi nu väljer en försiktig — man kan säga successiv — anpassning av hyresnivån mot mera marknadsbetonade hyror, bör vi också vara på det klara med att vi därmed har avstått från att uppnå snar balans på bostadsmarknaden genom att kraftigt pressa ned efterfrågan. Vi kan inte få både en försiktig avveckling av hyresregleringen och en snabb och kraftig efterfrågeminskning; vi får välja det ena. Det valet är såvitt jag förstår redan träffat, och det vore bra om detta bleve fullt klart. Det betyder inte att det inte skall bli några hyreshöjningar alls i det äldre beståndet, även om statsrådet Geijer underligt nog tycks vara av den uppfattningen. Från oppositionen föreligger ju också en reservation, där vi säger att hänsyn vid reformeringen av familjepolitiken bör tas till att grupper med svag betalningsförmåga kan komma att få vidkännas ökade bostadskostnader. Detta är angeläget. Men vi bör samtidigt vara på det klara med att om vi genom olika åtgärder avskärmar de grupper som är mest känsliga för prisförändringar från verkningarna av hyreshöjningarna, så blir effekten på efterfrågan även därigenom mindre. Det är i så fall det pris som måste betalas. När riksdagen i höst säkerligen med stor majoritet godkänner förslaget om hyresregleringens avveckling innebär det att den väljer en försiktig anpassning av hyresnivån framför att komma närmare balans på bostadsmarknaden genom en kraftig efterfrågeminskning. Sedan man konstaterat detta finns det bara en slutsats att dra, nämligen att denna balans till största delen måste uppnås genom ökat byggande. Någon annan slutsats kan helt enkelt inte dras i sammanhanget. Det är möjligt att inri kesministern också dragit denna slutsats, men han har i så fall inte tagit konsekvensen av den och på allvar gått in på frågan om hur ökningen av bostadsbyggandet skall åstadkommas och när den skall påbörjas. För de närmaste åren föreslås en igångsättning på 90009 lägenheter. Det skall ändå enligt propositionen bli en miljon lägenheter under perioden 1965 —L1974. Man kan undra hur många år till som inrikesministern anser sig kunna upprepa detta påstående. År 1969 har halva perioden gått, och då borde årsproduktionen uppgå till nära 100 000 lägenheter. Det är möjligt att man tänker göra som man gjort de senaste åren med årsigångsättningen — panikigångsätta mot slutet eller att man räknar med att andra får uppfylla löftena. Vad igångsättningen i år beträffar har drygt 14000 lägenheter påbörjats under första kvartalet. Det är 1300 lägenheter mer än under första kvartalet 1 fjol. Mer än så var väl inte att vänta med hänsyn till anhopningen av påbörjandet i slutet av år 1966. Men nu gäller det att tyngdpunkten i fortsättningen kommer på andra och tredje kvartalen och inte som under de senaste två åren på sista kvartalet. Möjligheterna att få bostadskreditiv bör nu vara något bättre; affärsbankernas inlåning har under den senaste tolvmånadersperioden ökat mycket kraftigt, vilket inte är fallet med utlåningen. Det går inte heller att skylla på brist på ar betskraft — man är tvärtom orolig för arbetslöshet inom byggnadsfacken till hösten. — Blir fördelningen av igång sättningen i år lika olämplig som i fjol och i förfjol måste det nog uppfattas som en definitiv inkompetensförklaring. Ett annat viktigt problem som man inte kan finna mycket av i bostadspaketet är de eljest livligt omdebatterade serviceoch miljöfrågorna. Det är ett väsentligt minus att man vid utformningen av bostadspaketet inte på allvar givit sig i kast med problemet om hur vi skall komma till rätta med bostadsbristen. En mängd reservationer har ju avgivits. De flesta får tala för sig själva, och jag skall bara kortfattat kommentera några. Vi har föreslagit att enskilda som bygger flerfamiljshus skall få låna 90 procent av låneunderlaget och de som bygger småhus 95 procent under förutsättning att kommunen borgar för de översta 5 procenten. För att undvika att detta leder till ökad statlig långivning föreslår vi att statens lån skall ligga ovanför 75 procent av låneunderdlaget mot för närvarande 70 procent men med möjlighet för bostadsstyrelsen ati fördjupa det statliga lånet när så är nödvändigt. Socialdemokraterna motsätter sig en ändring av lånegränsen, och det förefaller mig ligga rätt mycket av dogmtro bakom deras ståndpunkt. Den enskilda bostadsförvaltningen har ju på sätt och vis ändrat karaktär. Den handhas inte längre av kapitalplacerare, som räknar med en god förräntning av nedlagt kapital, utan av ett annat slags företagare som räknar med en hygglig avkastning på grund av ett ekonomiskt byggande och en ekonomisk förvaltning. Därför blir storleken av den egna insatsen ganska avgörande för om verksamheten över huvud taget kan bedrivas. Det betyder inte att staten låter enskilda företag belåna till 100 procent, men varför man måste stanna vid 85 procent är obegripligt för mig. Det måste ligga i bostadskonsumenternas intresse att en konkurrerande enskild bostadsförvaltning finns kvar. Hur skall man kunna veta om den offentliga förvaltningen fungerar bra, om det inte finns något att jämföra med? Vi har också tillsammans med centerpartiet reserverat oss beträffande förslaget om en lånefond för markförvärv. Förslaget i propositionen innebär att riktlinjer för denna fond skall beslutas, men några medel därtill skall inte an slås. Pengar skall fonden kunna få så småningom när den ännu inte beslutade ändringen av realisationsvinstbeskattningen börjar ge avkastning. Finansministern besökte för en tid sedan Västerbotten. Han berörde då i ett föredrag denna fråga. Av ett tidningsreferat att döma var han ganska kallsinnig mot denna lånefond. Den blir inte rättvis, ansåg han. En del kommuner har köpt tillräckligt med mark redan men behöver låna till andra ändamål. Kommunalmännen har inte samma skonummer, menade finansministern. Men det skulle bli en fond i alla fall. Finansministern slutade med att tala om att när det kommer pengar från den nya realisationsvinstbeskattningen, då «skall fonden få anslag. Varför fonden passar de olika skonumren bättre om pengarna kommer från en viss skatt glömde han däremot att förklara. I själva verket är denna anknytning till realisationsvinstbeskattningen ett ganska underligt påhitt. Vi föreslår att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall begära förslag till höstriksdagen om anslag till fonden. Den överflyttning av äganderätten till mark det här är fråga om har knappast någon större verkan på samhällsekonomin. I folkpartiets bostadsmotioner har tidigare år föreslagits att bostadsbyggandet skulle finansieras med indexlån, dels för att få lägre hyror i nyproducerade hus, dels för att utjämna hyresklyftor mellan olika årgångar av hus. Det förslag om paritetslån som nu läggs fram får i stort sett samma verkningar på bostadsmarknaden som indexlån, och för låntagarna blir skillnaden mycket obetydlig. Systemet har däremot inte den sparstimulerande effekt som utbudet av indexlån på marknaden skulle ha. Jag tycker därför att det borde ligga nära till hands att staten sökte så långt möjligt skaffa medel till bostadslångivningen genom att erbjuda indexreglerade placeringar. Man kan ju ge spararna denna möjlighet. Det har — inte minst från högerhåll — sagts att paritetslån är en spekulation i inflation, ett påstående som jag inte vill skriva under. Jag tror att systemet kan fungera mycket bra utan någon inflation, om man nämligen kan utgå ifrån att räntan i så fall blir låg. Går räntan ner till 5 procent blir det ingen skuldökning under det första året. Blir räntan lägre innebär det en amortering redan från början. Går den ner till 4 procent fungerar det hela perfekt på grund av att utgångsannuiteten är beräknad efter denna ränta. Skall vi nödvändigtvis tala om spekulation i detta sammanhang, låt oss då kalla det en spekulation i det faktum att om vi får en period, då vi slipper inflation, får vi samtidigt en lågränteperiod. Jag tycker inte att en sådan spekulation förefaller särskilt äventyrlig. Några representanter för enskild bostadsförvaltning har sagt sig befara att det nya systemet skulle missgynna denna företagsform. För min del vill jag säga att ett av skälen till att jag accepterade den nya låneformen i utredningen var att den innebar betydligt mer likvärdiga konkurrensvillkor mellan olika företagsformer än det system vi nu har. De s.k. allmännyttiga företagen får nu låna 15 procent mer än enskilda företag. Dessa 15 procent får de till en ränta av 4 procent, vilket har inneburit en mersubvention i jämförelse med enskilda företag på några kronor per kvadratmeter. Denna mersubvention har varit en direkt gåva. Någon återbetalning har inte förekommit. I fortsättningen måste den hyresnedsättning man får från början återbetalas. Därigenom blir det en mindre fördel att få större lån. Vidare tillämpar de allmännyttiga företagen en kostnadsbestämd hyra, någonting som jag tror att de kommer att fortsätta med utan att bry sig om att det står på annat sätt i propositionen. Kostnadsbestämda hyror måste leda till hyresklyftor i olika årgångar av hus när byggnadskostnaderna stiger. För att motverka detta och minska klyftorna kan de stora offentliga företagen vidta en utjämning av hyran mellan olika årgångar av hus inom företagen. Det innebär att nyproducerade lägenheter får en hyra som är för låg i förhållande till byggnadskostnaden. Enskilda företag har inte den möjligheten. Därför kommer jämförelsen mellan hyrorna i nyproducerade lägenheter att bli missvisande till nackdel för det enskilda byggandet. I högerns motion heter det att enskilda byggherrar inte sällan finansierar den egna insatsen med lån på den allmänna kreditmarknaden. I det nya systemet blir ett sådant förfarande uppenbart omöjligt, påstås i motionen, Blir det verkligen det? Om de enskilda företagen finge låna 90 procent, som vi föreslår men som <socialdemokraterna motsätter sig, skulle den egna insatsen bli 90 kronor per kvadratmeter vid en byggnadskostnad av 900 kronor. Det betyder att varje procent högre avkastning på den egna insatsen skulle höja hyran med 90 öre, vilket då måste ställas i relation till en sammanlagd hyreskostnad, som nu ligger mellan 60 och 70 kronor. Ett enskilt företag som bygger ekonomiskt och förvaltar huset ekonomiskt bör ha rätt stora möjligheter att få en hygglig avkastning på den egna insatsen redan från början. Jag tror att det kommer att visa sig att farhågorna här är överdrivna. I varje fall är det omöjligt att bestrida att den enskilda bostadsförvaltningen kommer i ett bättre läge än för närvarande. Men jag beklagar ånyo att socialdemokraterna inte kan gå med på att minska den egna insatsen för dessa företag. Högern har i en reservation föreslagit övergång till ett s.k. kollektivt kreditgarantisystem. Jag finner det nödvändigt att förklara varför jag inte gick på den linjen i bostadspolitiska utredningen, I kommittén reserverade sig högerns representant, herr Turesson, för en övergång till detta system, men det skulle genomföras när man började skönja balans på bostadsmarknaden. När vi fick högerns bostadsmotion framgick det att man beslutat sig för att skönja denna balans redan 1 juli i år. För mig är det rätt ofattbart att man kan föreslå en övergång redan den 1 juli. Det måste betyda att ett stort antal företag får ett meddelande från de statliga bostadsorganen om att de inte kan erhålla de lån de sökt och fått preliminärt löfte om. En del av husen är under byggnad, andra är redan färdigbyggda med hyresgästerna inflyttade. I stället får de vända sig till kreditinrättningar och höra om de kan få ett garantilån. Om de kan få ett sådant och hur stort detta blir är osäkert, därför att det avgöres av kreditinrättningarna själva. Både enskilda företag och andra måste komma i ett ganska bekymmersamt läge. De kommer i en situation som de inte kunde föreställa sig när de satte i gång bygget. Jag måste nog fråga om staten över huvud taget kan handla på det sättet. Sedan några ord om själva låneformen. Till skillnad från s.k. individuellt kreditgarantisystem, som vi har ansett användbart, innebär ett kollektivt system, att kreditinstitut som lämnar lånen skall avgöra om företaget skall belånas samt hur stort lånet skall bli. Statliga eller kommunala organ har inte med den saken att skaffa. Det blir alltså inga låneramar längre, inte heller någon fördelning på olika områden och inte några riksdagsbeslut om bostadsbyggandets totala omfattning. Staten skall garantera lån till det bostadsbyggande som blir av, och hur mycket som blir av bestämmer kreditinstituten. För att få denna uppgift skall instituten själva svara för 10 procent av risken medan staten skall svara för 90 procent. Systemet har sina fördelar; bland annat blir det administrativt enklare. Men det har en rad nackdelar, varav risken för starkt minskat bostadsbyggande väl är vad man i första hand tänker på. En annan nackdel är att det torde bli svårare än nu att få lån till bostadsbyggande utanför tätorterna, om denna form genomföres. Att märka är också att det är mer angeläget nu än tidigare att kommuner och byggnadsföretag får möjligheter till flerårsplanering. Det beror på att det är nödvändigt att så långt som möjligt utnyttja arbetskraften hela året, men det beror också på den dyrbara maskinparken som kräver ett någorlunda kontinuerligt byggande för att vara ekonomisk. Vi har därför i våra bostadsmotioner föreslagit femårsplanering av bostadsbyggandet. Men hur skall en sådan planering över huvud taget bli möjlig vid ett kollektivt kreditgarantisystem? Man vet ingenting om hur stor omfattning byggandet kan få förrän instituten har behandlat de olika låneansökningarna och tagit ställning till dem. Jag tror nog att högern hade gjort klokt i att tänka sig för innan den lät detta förslag ingå i bostadsmotionen. Jag vill också gärna ställa en annan fråga till högern. Högern föreslår kraftiga minskningar av räntesubventioner — jag skall inte ta upp frågan hur stora hyreshöjningarna blir, men de blir kraftiga i en del hus uppförda efter 1958. Vi ämnar nu avveckla hyresregleringen. En av svårigheterna därvidlag är den desorganisation av bostadsmarknaden som har uppstått och som innebär en i många fall mycket stor spännvidd mellan hyrorna i det äldre beståndet och hyrorna i de hus som byggs för närvarande. Högerns förslag skulle, om det bifölls, ytterligare mycket kraftigt öka denna spännvidd. Kan det verkligen vara ett bra sätt att förbereda hyresregleringens avveckling? Till sist, herr talman, några ord om statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet. Socialdemokraterna i statsutskottet hyser ingen som helst tvekan om att detta är en bra lösning. I bostadspolitiska kommittén förekom flera föredragningar om problemet och kommittén fick även promemorior därom. Efter att ha diskuterat detta material fann utredningen följderna för marknadens långivare, för kreditpolitiken och den ekonomiska politiken så vittgående, att kommittén inte med det materialet som underlag kunde förorda en övergång. Majoriteten i statsutskottet har tagit ståndpunkt utan att ha något material alls. Det är ett exempel på löst tyckande, som dess bättre inte förekommer så ofta i riksdagsutskott när det gäller så invecklade problem.

Herr talman! Jag kommer liksom herr Gustafsson i Skellefteå att uppehålla mig vid de frågor som behandlas i statsutskottets utlåtande nr 100. Inledningsvis vill jag gärna instämma med herr Gustafsson i att det borde ha varit en huvuduppgift för regeringen att nu göra en analys av medlen för att uppnå balans på bostadsmarknaden.

Detta redan visar att det är något fel på regeringspolitiken på <:bostadsbyggandets område. I proposition nr 100 finns bland mycket annat läsvärt en historisk översikt över bostadspolitikens framväxt och utveckling under de senaste 20 åren. Jag vill gärna salutera inrikesministern för att han har givit oss denna överblick.

Efterkrigstidens bostadspolitik firar nu 20-årsjubileum. Departementschefen säger själv: Grunddragen av denna bostadspolitik — som fastställdes av 1946 och 1947 års riksdagar — består fortfarande.

När kriget slutade konstaterades bostadsbrist, trångboddhet och låg bostadsstandard i fråga om utrustning och dylikt. Då blev målsättningen given: för det första att avveckla bostadsbristen, för det andra att öka utrymmet och för det tredje att höja bostadsstandarden. Till detta kom också ett uttalande om att kostnaden för en rimlig familjebostad inte borde överskrida 20 procent av den genomsnittliga inkomsten för en industriarbetare. Hur har man nu närmat sig det uppställda målet? Svaret ges i propositionen. Bostadsbristen kvarstår trots att bostadsproduktionen från och med år 1952 genomsnittligt sett har varit i stigande. De sex första åren efter andra världskrigets slut sjönk den däremot. Man har alltså inte kunnat bygga bort bostadsbristen. Bland orsakerna till detta finner vi, fortfarande enligt propositionen, ett stort bortfall av lägenheter på grund av rivning — saneringen således — landsbygdens avfolkning, som lett till en koncentrering till tätorterna, och en kontorisering i de större städernas centrala delar. Bostadsbeståndet för 20 år sedan uppgick till i runt tal 2,1 miljoner lägenheter och beräknas nu vara 2,9 miljoner. Med hänsyn tagen till befolkningsökningen är detta långt ifrån tillfredsställande. Bostadstillgången uttrycks i propositionen också i antal rumsenheter. År 1946 beräknas antalet rumsenheter till 6,5 miljoner. Med rumsenhet menas rum eller kök. Hur många sådana vi nu har anges inte, men eftersom antalet rumsenheter per lägenhet i hela bostadsbeståndet har ökat från 3,12 år 1945 till 3,6 i dag, bör antalet rumsenheter närma sig 9,5 miljoner. Om både statistik och erfarenhet säger att bostadsbristen kvarstår, visserligen ojämnt fördelad över landet, visar bostadsstatistiken också att utrymmesstandarden verkligen har ökat. År 1945 bodde 99 människor i 100 rumsenheter, i dag är siffran 75. Även om man räknar med förändringen i folkmängd kan trångboddheten alltså sägas ha minskat avsevärt. Om den tredje uppgiften, som gällde bostadsstandarden i allmänhet, kan sägas att bostadspolitiken i stort sett har lyckats att åtminstone komma ett bra stycke på väg. Bostadsstandarden har höjts avsevärt. Det är svårt att ur det givna materialet ange en exakt siffra. Kanske kommer man ungefär rätt när man räknar fram — vilket jag försökt göra — att cirka 40 procent av lägen heterna år 1945 hade vad man kallar moderna bekvämligheter. Nu är det drygt 70 procent. Samtidigt har bostadskostnaderna — konstateras det i propositionen — i fråga om hyror ökat endast hälften så mycket som inkomsterna. Enligt statistiken kostade en tvårumslägenhet år 1965 15 procent och en trerumslägenhet 20 procent av den genomsnittliga industriarbetarlönen. Också här tycks man ha kunnat uppnå ett uppställt mål. Man bör dock komma ihåg, vilket inte framhålles: i propositionen i detta sammanhang, att den statliga räntesubventionen samma år kostade 260 miljoner kronor, vilket man betalade skattevägen vare sig. man hade bostad eller stod i bostadskö. Om jag summerar detta kommer jag till den slutsatsen att bostadsbristen kvarstår med sin efterfrågepress på kostnaderna och med sina både socialt och ekonomiskt orättvisa konsekvenser. Var verkligen medlen i form av statligt kreditstöd åt bostadsbyggandet, räntegarantier och räntebidrag riktigt valda? Departementschefen vill naturligtvis påstå att så var fallet.

Men man räknade fel därför att »utvecklingen på kapitalmarknaden så småningom kom att ge reglerna en betydande subventionseffekt». Man bör kanske komma ihåg att utvecklingen på kapitalmarknaden ju inte är alldeles oberoende av den finanspolitik och de samhällsekonomiska åtgärder av olika slag som från regeringens sida proponeras. Det är ganska förvånande tycks det mig att inte inrikesministern ännu mera ingående har granskat det nya finansieringssystemet mot bakgrunden av dessa tidigare erfargnheter. Jag återkommer till det längre fram. Gör man en hopsummering av resultaten av de tjugo årens bostadspolitik föranleder det, säger inrikesministern, en ny formulering av målsättningen. Det heter nu att »hela befolkningen skall be-- redas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader».. Formuleringen är ju lika allmänt hål-. len som målet har idealets höga karak-- tär, och det finns ingen som helst invändning att göra mot formuleringen. Emellertid behövs mera konkreta riktlinjer för en kortare period, och en tioårsperiod har därvid valts. Det är riktlinjer för att man skall kunna överväga och bedöma vilka åtgärder som nu skall sättas in för att främja utvecklingen mot de uppställda nya målen.

Herr talman! Jag tillåter mig att citera ett tidningsorgan, som är känt för att kunna göra charmfulla formuleringar på truistiska framställningar. Jag tror att den ärade församlingens litterata ledamöter känner igen vilket organ det handlar om. Där sägs följande: »Det synes nu som om bostadsbristen snart skulle vara hävd å grund av det bostadspaket, som regeringen förelagt riksdagen. Detta går — som framgått av referat i vår lokalupplaga — ut på att hyrorna i gamla hus skola bliva lika höga som i nya, varigenom antalet flyttningar väntas öka och köerna å bostadsförmedlingen i motsvarande mån minskas. Vi vilja visserligen minnas det man från oppositionens sida många gånger föreslagit hyresregleringens upphävande och framhållit att bostadsbristen därigenom skulle bringas att upphöra, vilket man då, givetvis med all rätt, förnekat från regeringens sida. Argumentet får givetvis en helt annan tyngd då det nu framföres av regeringen själv. Att regeringen nu slagit om i denna fråga visar hur flexibel den kan vara i sin politik, vilket givetvis är en styrka i det föränderlighetens samhälle vari vi nu leva.» Nog citerat ur Grönköpings Veckoblad! Herr talman! Det här paketet är med förlov sagt litet knöligt att hantera. Dels innehåller det principförslag av bitvis mycket omfattande art, dels anslagsäskanden till statlig långivning och räntesubventicon och dels aviseringar om förslag till åtgärder i andra propositioner — antingen avgivna samtidigt eller att vänta i höst. Det sista gäller exempelvis den nya hyreslagen.

Herr talman! Jag skall i fortsättningen begränsa mig till de två punkter som är betydelsefullast rörande avvikelserna från regeringens förslag och syftar då naturligtvis på markpolitiken och frågan om bostadsbyggandets finansiering. Övriga avvikelser som uttryckts i form av reservationer till statsutskottets utlåtande nr 100 är i flertalet fall konsekvenser av ståndpunktstagandet i huvudfrågorna.

Det torde vara svårt att göra gällande att de förbättringar i fråga om bostadsstandard, både i vad avser utrymme och utrustning, som jag förut påpekat, kommit till stånd enbart tack vare regeringens bostadspolitik. Den tekniska utvecklingen och den allmänna produktionsstegringen kunde enligt vårt sätt att se ha lett till minst lika gott resultat på en friare bostadsmarknad. Vi är ense med departementschefen om att bristen på balans på bostadsmarknaden är det avgörande onda. Vi hälsar därför med tillfredsställelse att åtskilligt av det som vi anser hindrat balansen skall undanröjas; det gäller hyresregleringen och det gäller de generella räntesubventionerna.

Strävan att begränsa produktionsoch förvaltningskostnaderna har vi gemensamt. Men vi anser att den strävan bäst stimuleras av att konsumenternas bostadsönskningar får öva ett tryck på konkurrerande produktionsföretag. Samhällets åtgärder skall effektivt sättas in för de konsumenter — och sådana kommer det alltid att finnas, hur välordnat samhället än är som av olika anledningar inte kan få tillfreds ställande lösningar på sina bostadsproblem i en fri bostadsmarknad lika litet som i den reglerade. Därför vill vi också ha ett effektivt besittningsskydd och bostadssociala reformer, så att vi inte utlämnar människor åt slumbostäder. Vi delar utskottets uppfattning, att kommunerna skall föra en aktiv markpolitik. Men vi anser att tyngdpunkten härvidlag ligger mera på den kommunala planberedskapen än på ett så stort kommunalt markförvärv som möjligt.

Det finns alltså nu inget finansieringsförslag knutet till förslaget om lånefonden, något som i och för sig är värt uppmärksamhet.

Svagheterna består, menar vi, bl.a. i att systemet kräver en fortsatt statlig reglering, ett bibehållande av ett kvoteringssystem som i sin tur drar med sig åtskilligt av administrationskostna der. För att förhindra alltför stora hyreshöjningar i övergångsskedet är systemet konstruerat på ett sätt som jag tycker strider mot allt vanligt sunt tänkande i fråga om fastighetsförvaltning. Att de kapitalkostnader som byggenskapen dragit skall belasta fastigheten mer ju äldre den blir måste vara bakvänt. Detta måste — det säger jag trots det försvar för systemet som herr Gustafsson i Skellefteå presterade — bidra till att minska intresset för privat kapitalplacering i hus med ett sådant här statligt finansieringssystem. Särskilt påfallande blir detta när det gäller de speciella förhållanden som i det nya systemet föreslås för bostadsrättsföreningarnas lägenheter. Det har även i andra motioner än i högerpartiets påpekats att farhågorna för minskat intresse för den sortens finansiering av olika slags bostadskooperativ verksamhet är befogade.

Men så fortsätter utskottet: »Det är emellertid uppenbart att möjligheten att vinna sådana fördelar inte endast bestäms av finansieringsförutsättningarna utan också av kostnaderna för förvaltningen i övrigt och formerna härför.» Det är självklart, men detta måste ju gälla också hyresfastigheter med privata kapitalinsatser. Varför då i fråga om bostadsrättsföreningar hänvisa till att problemet för deras del skall prövas i samband med en översyn av bestämmelserna rörande bostadsrättsföreningar? Problemet är större än så, men bostadsrättsföreningarnas problem är så påfallande just därför att de erbjuder — som herr Gustafsson också påpekade — en möjlighet till sparande och till utnyttjande av ett privat sparande som vi har anledning att ta till vara i bostadsproduktionen. Kapitalsatsning av annat slag än den statliga är alltså ändå ett problem — det tycker jag utskottet genom sin skrivning medger. Den fråga man har anledning att ställa är då: Anser utskottet att intresset för sådan satsning kommer att minska eller inte? Utskottet anser att så inte kommer att ske. Jag vill för min del hävda att risken för det är mycket stor. Slutligen har detta system, menar vi, en svaghet i det speciella sambandet med hyressättningen. Hyreskontrollen har samband med paritetssystem.

Samtidigt som <departementschefen säger att det är angeläget att bibehålla den konkurrens som det innebär att förvaltningen sker i olika former ger han de allmännyttiga bostadsföretagen en dominerande ställning också i hyrespolitiskt avseende. Och ändå säger departementschefen att deras s.k. självkostnadsprincip skall modifieras. Man kan alltså ifrågasätta om den över huvud taget kommer att finnas kvar.

Fördelarna med ett kollektivt garantisystem är därvidlag för oss avgörande. Jag kan summera det i några satser, som jag tycker är viktiga: långivningen kan baseras på fastigheternas avkastningsvärde, långivningens administrationskostnader minskas, och konkurrensen mellan olika byggherrar kan upprätthållas. Det kan ske om den prioritering som följer med den statliga långivningen och dess kvoteringssystem med ty åtföljande kommunala rangordningar avskaffas, alltså sådana rangordningar som är ovidkommande i förhållande till den förräntningsmässiga konkurrenskraften. Herr talman! Jag skall inte i detalj motivera de reservationer som i ganska stort antal från högerhåll har knutits till statsutskottets utlåtande nr 100.

Herr talman! I framtiden kommer möjligen 1967 att betraktas som ett märkesår för vår bostadspolitik. En rad utredningar har nu utmynnat i ett regeringsförslag för bostadspolitiken, som i allt väsentligt syftar till en betydande frigörelse från olika regleringar med rötter i prispolitiken på 1940-talet. Den kritik som under lång tid har riktats mot regleringsoch subventionspolitiken på bostadsområdet har sålunda till sist givit resultat. I de senaste årens valrörelser har bostadsfrågan varit ett mycket engagerande ämne. Det är också naturligt, eftersom vi i vissa områden av vårt land nar så stor bostadsbrist. Bostaden hör ju dessutom till de mera primära förut sättningarna för mänsklig "samlevnad. Detta förhållande är orsaken till att kraven på en god bostad och en egen bostad stigit med högre levnadsstandard. Det kan därför vara värt att uppmärksamma att en betydande enighet råder om de stora riktlinjerna i den nya bostadspolitiken, exempelvis vad gäller avvecklingen av de generella subventionerna, hyresregleringen och trygghet åt hyresgästen. Den omständigheten att de olika aspekterna i bostadsfrågan varit föremål för grundliga utredningar med en ingående remissbehandling torde vara en av orsakerna till att samlande lösningar i stor utsträckning varit möjliga. Regeringen har dessutom varit relativt Ilyhörd för remisskritik och även för reservationsvis framförda meningar. Högerpartiet har emellertid gått egna vägar, som vi nyss hörde av fröken Ljungberg, beträffande finansieringssystemet och den kommunala förköpsrätten till mark för samhällsbyggandet, två principiellt och reellt mycket stora och viktiga frågor. Även med beaktande av detta förhållande och trots de många reservationerna i utlåtandet vill jag konstatera att det finns en betydande enighet på väsentliga områden, innan jag övergår till en redovisning av hur centerpartiet ser på bostadspolitiken. En av de stora frågorna i bostadsreformen är det nya finansieringssystemet. Socialdemokrater, folkpartister och centerpartister står bakom detta. Vi har under tidigare år förordat ett individuellt kreditgarantisystem. Detta kan ha vissa fördelar som är värda att beakta. En av de främsta fördelarna torde vara att debatten om finanspolitiken kunde föras med ett betydligt fastare underlag om staten inte behövde uppträda som långivare för utgifter, vilka inte är statsutgifter i egentlig mening. En förutsättning för att ett kreditgarantisystem skall kunna godtas är emellertid, enligt vår mening, att finansieringsvillkoren inte försämras. Det är tveksamt om denna förutsättning föreligger i dag beträffande ett kreditgarantisystem på grund av konkurrensen om kapitalet i vårt land. Det är många skäl som tr bostadskonsumenternas synpunkt talar för det föreslagna statliga finansieringssystemet. Ett av de starkaste skälen är att låneformen utan direkta subventioner kan nedbringa de höga hyreskostnaderna under de första åren och utjämna de hyresklyftor som en förändring av byggnadskostnaderna medför mellan olika årgångar av bostadshus. De allmännyttiga bostadsföretagen kan väntas tillämpa kostnadsbestämda hyror. I en fortgående inflation måste detta i ett kreditgarantisystem leda till hyresklyftor mellan olika årgångar hus även om viss hyresutjämning inom bostadsbeståndet kan vara möjlig för de allmännyttiga företagen. Enskilda ägare av hyreshus har emellertid knappast denna möjlighet, varför en hyresjämförelse mellan olika ägarkategorier blir missvisande genom ett kreditgarantisystem i dagens läge. Även andra skäl talar faktiskt för de nu föreslagna så kallade statliga paritetslånen. Den s.k. basannuiteten på bostadslånen föreslås bli 5,1 procent. Det är en anpassning till den hyresnivå vi för närvarande har i nyproduktionen. På vilken nivå bostadskostnaden kommer att ligga i framtiden blir beroende av byggnadskostnadernas utveckling, mätt genom statistiska centralbyrån i ett särskilt index. Kungl. Maj:t skall ha rätt att efter vissa förut bestämda regler och förutsättningar ändra basannuiteten. Även om jag inte är en vän av sådana allmänna bemyndiganden, tycker jag att det kan vara befogat i detta fall. Förändringarna skall göras för att man skall kunna uppnå det mål och uppfylla de förutsättningar som fastlagts i beslutet om bostadspolitiken. Det föreslagna finansieringssystemet synes också kunna bli någorlunda följsamt till kostnadsutveckling och ränte förändringar. Från ' högerpartiet har sagts att systemet förutsätter en permanent inflation. Jag kan inte finna att så behöver vara fallet. Under ett skede av stigande konjunkturer får man väl förutsätta att räntan också stiger och att den sjunker vid nedgående ekonomisk utveckling. Högerns påstående kan vara riktigare under förutsättning att räntan ligger fast oavsett konjunkturerna. under bostadslånets hela löptid. Men jag tror knappast att bögern vill hävda att denna räntepolitik är sannolik för framtiden eller att högern själv vill binda sig för en sådan räntepolitik. Om man förutsätter att räntan i framtiden blir rörlig och anpassad till konjunkturerna kan inte högerns påstående vara riktigt enligt paritetslånets mekanism. Högerns finansieringssystem — kollektiva kreditgarantier. — kan väntas ge betydligt högre hyror, förmodligen inte bara för nyproduktionen utan också för det äldre bostadsbeståndet med den jämförelsegrund för hyressättningen som hyresnämnderna väntas komma ait arbeta på. Dessa hyreshöjningar skulle bl.a. få till resultat att främst låginkomstgrupperna skulle få stora svårigheter att bo i en god bostad. Det är enligt vår mening ett socialt icke acceptabeli sätt att avhjälpa bostadsbristen: Högerförslaget innebär dessutom — det framgick av fröken Ljungbergs anförande — att det blir bankerna som i allt väsentligt kommer att bestämma vem som får låna och var husen skall byggas. Vidare skulle enligt högerförslaget — det har herr Gustafsson i 'Skellefteå redan berört — de privata fastigheterna på grund av de icke utjämnade hyresskillnaderna i olika årgångar hus i konkurrenshänseende komma i en sämre situation i förhållande till exempelvis allmännyttiga företag. Det är faktiskt ur flera synpunkter — inte minst de sociala — svårt att förstå högerns agerande i finansieringsfrågan. Men vi har bara att konstatera att det är en konservativ linje, en konservativ politik som skiljer sig från övriga partiers. Ett förstahandsintresse för bostadskonsumenten är naturligtvis bostadskostnaden och besittningsrätten. Härvidlag har hittills hyresregleringen, som nu skall avskaffas, verkat. Hyran skall enligt det föreliggande förslaget i princip fastställas genom avtal mellan hyresvärd och hyresgäst. Fältet släpps emellertid inte fritt för en ohämmad marknadsprissättning, vilket väl närmast är avsikten med högerförslaget. Hyresgästen har rätt att få hyrans skälighet prövad av hyresnämnd, vars beslut går att överklaga i domstol. Denna ordning kan förmodas ge hyresgästen trygghet för besittningsrätten och skydd mot oskäliga hyreshöjningar. Vägledande för hyresnämndernas bedömning skall vara produktionskostnaderna i de allmännyttiga företagens bostäder som i princip skall byggas, administreras och förvaltas utan vinstsyfte. Vi har i såväl motioner som reservationer framhållit angelägenheten av att det blir en konkurrens mellan de olika ägarkategorierna, så att byggnadsoch boendekostnaderna kan pressas. Likvärdiga lägenheter bör betinga samma hyra. På s.k. bristorter, där även förstagångshyran kan prövas, skall också jämförelser göras med andra nybyggda lägenheter på orten och med självkostnadshyrorna i nyproduktionen. Härigenom bör man kunna få ett lås mot oskäliga hyror på grund av bostadsbrist. Beträffande besittningsskyddet för 1okaler kommer förslag att föreläggas höstriksdagen. Besittningsskyddet för småföretagare måste enligt vår mening ge samma trygghet som besittningsskyddet för hyresgäster. En flaskhals för ett välplanerat bostadsbyggande har varit regeringens misslyckade politik beträffande krediterna. Denna politik har lett till en mycket beklaglig snedvridning av igångsättningarna som orsakat störningar på arbetsmarknaden, längre byggtider, out nyttjade resurser och därmed fördyrade bostäder. Dessa störningar borde ha kunnat undvikas om regeringen tagit ad notam riksdagens skrivelser till Kungl. Maj:t åren 1965 och 1966. Riksdagen var då orolig för hur krediterna till bostadsbyggandet skulle klaras. Inte förrän i fjol höstas tog regeringen kontakt med kreditinstituten om kapitalfrågorna. De nu träffade överenskommelserna med bankerna borde kunna innebära en betydligt bättre ordning — det är också nödvändigt om bostadsbyggnadsprogrammet skall kunna genomföras. Saken har också tagits upp i statsverkspropositionen. Trots att ökningen av bostadsbyggandet beräknas till 9 procent i år sänktes ändå antalet igångsättningar till 90 000. Det är beklagligt men kan i viss mån försvaras och förklaras om man därigenom kan komma på rätt köl igen och nå en riktigare igångsättning under året och en successiv årlig ökning därefter kan åstadkommas. I reservation 35 b uttalar vi att man bör eftersträva minst samma igångsättning som föregående år, detta för att undvika den ryckighet mellan åren som varit kännetecknande för 1960-talet. Några tusen igångsättningar under fjärde kvartalet i fjol, vilket hade en igångsättning som var ungefär dubbelt så stor som normalt, får nog anses som formella och bör överföras till innevarande års byggnadsverksamhet. Bostadsproduktionen kan naturligtvis inte frikopplas från konjunkturutvecklingen, men den får inte heller vara någon konjunkturoch sysselsättningsregulator. Bostadsbyggandet kräver mer än de flesta andra områden en långsiktig planering utan ryckighet och häftiga omsvängningar. Tyvärr har bostadsbyggnadsverksamheten de två senaste åren varit utsatt för just dessa företeelser främst på grund av regeringens eget handlande eller, rättare sagt, brist på handlingskraft. Den nyss påtalade ryckigheten under 1960-talet förvärrades genom den kraftiga omläggningen av bostadsbyggandets regionala fördelning som genomfördes 1965. Denna omläggning skulle ha till syfte att öka bostadsbyggandet där bostadsbristen var störst. Inom centerpartiet trodde vi inte att denna tvångsstyrning skulle ge avsett resultat. Vi anser oss nu ha fått rätt. Bostadsbyggandet i storstadsregionerna har inte kunnat ökas särskilt mycket. Vi förslog 1965 och 1966 att ökningen av bostadsbyggandet skulle komma storstadsregionerna till del. Genom denna lugnare successiva ökning av bostadsbyggandet i storstadsområdena hade vi förmodligen undvikit en hel del av de störningar som nu förekommit. Vi anser oss ha anledning att understryka detta även för framtiden. Ett optimalt bostadsbyggande har inte varit möjligt på grund av denna ryckighet och den häftiga omkastningen 1965. Även orter som inte kan räknas som särskilt expansiva behöver ett visst bostadsbyggande. Ett obetydligt eller inget bostadsbyggande alls i en kommun bär i sig incitamentet till en tillbakagående samhällsutveckling. Om sådana orter men också andra expansiva orter runt om i landet underförsörjes med bostäder, vilket i hög grad varit fallet under tiden efter 1965, påverkar detta näringslivets lokalisering. Kön av bostadssökande i de s.k. bristorterna kan då inte avlastas. För att råda bot på bostadsbristen måste industrietablering och bostadsbyggande lokaliseras så att samhällets totala resurser optimalt utnyttjas. Härigenom uppnås den mest lönsamma produktionen över huvud taget — vilket gäller även bostäderna. En viss decentralisering av företagslokaliseringen anser vi skulle främja en rationellare produktion, ge ett friare val av boendemiljö och avlasta trycket på de s.k. bristorterna. Herr talman! Centerpartiet kräver i år en undersökning om grunderna för bostadsbyggandets regionala fördelning med samhällsresursernas optimala till varatagande som grund. Man kan inte med fog säga att den nuvarande fördelningen grundar sig på en objektiv bedömning. I statsverkspropositionen uttalas att storstadsområdenas och de växande orternas behov av bostäder skall tillgodoses. Som framgått av vad jag nyss sagt är detta mål för snävt och ensidigt. Det måste leda till en fortsatt och ökad koncentration av människor till ett fåtal orter i landet, men en fortsatt och kanske ännu svårare bostadsbrist där under överskådlig tid. På andra orter pågår en kapitalförstöring samtidigt som samhällsinvesteringarna utnyttjas dåligt. Möjligheterna att välja bostadsort och miljö inskränkes dessutom. För bedömning av bostadsbyggandets lokalisering behövs i botten befolkningsunderlaget och dess åldersammansättning, näringslivets utveckling, de mål som de planerande länsoch kommunala myndigheterna har, även bedömt ur riksplaneringssynpunkt, lokaliseringspolitiska bedömningar, miljöbedömningar, kommunikationsfrågor, den ur konsumentsynpunkt önskvärda utvecklingen av hustyper etc. Viss förnyelse av det gamla bostadsbeståndet är också nödvändig, så att folk i alla delar av vårt land får del i standardhöjningen genom bättre bostäder. även andra bedömningar kan behöva göras för att vårt samhälle skall byggas effektivare och trivsammare. I reservation nr 7 framhålles att försöksverksamheten beträffande kommunblockens interna fördelning av bostadsbyggandet inte utan synnerligen starka skäl bör ändras av länsbostadsnämnden, om kommunerna i blocket varit eniga. Det är enligt vår mening ett mycket störande inslag i kommunernas samarbetssträvanden, om de statliga myndigheterna ingriper på det sättet. Under tidigare år har en viss del av byggnadskvoten avdelats för senare fördelning för att tillgodose de särskilda behov som uppkommer i samband med etablering och utvidgning av företag, t.ex. i samband med den samhälleliga lokaliseringspolitiken. Centerpartiet har i år i motion nr II: 1001 yrkat på en utvidgning av denna kvot. I reservationen 6 c yrkas att den får en tillfredsställande omfattning. Utskottets majoritet följer propositionen och anser att avvägning beträffande denna särskilda kvot för senare fördelning bör ankomma på Kungl. Maj:t. Utskottet uttalar inte ens att en sådan kvot är nödvändig. Bostadsbyggandet i samband med näringslivets expansion skall enligt vad utskottet skriver i detta fall bli beroende av beslut om bostadsbyggandets omfattning 1967. Eftersom utskottet föreslår en sänkning av antalet igångsättningar för innevarande år, föreligger risk för att lokaliseringspolitiken hämmas. I år liksom under många tidigare år har till statsutskottets utlåtande om bostadspolitiken fogats reservationer med innehåll att bostadsbyggandets inriktning beträffande hustyper bör anpassas till bostadskonsumenternas efterfrågan. Det kan tyckas vara en självklar anpassning av bostadsbyggandet. Denna anpassning har emellertid inte gjorts. Alla undersökningar visar att småhusandelen är för liten. Internationellt sett är den uppseendeväckande liten. En ökad småhusproduktion bör minska efterfrågan på kapitalkrävande fritidshus. Småhusen och småhusområden som barnoch tonårsmiljöer torde vara överlägsna höghusbebyggelsen. Detta kan vara skäl nog för att i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utarbetande av ett program för en sådan ökning av småhusens andel av bostadsbyggandet, att konsumenternas efterfrågan = tillfredsställes. För att underlätta att så sker föreslås i reservationen 32 a att den övre lånegränsen för småhus som bebos av låntagaren fastställes till 95 procent av låneunderlaget under förutsättning att kommunen ställer borgen för bostadslånet mellan 90 och 95 procent. Man kan ha fog för att ställa frågan om vi i dag bygger bostäder och samhällen så att de ger dagens och morgondagens människor valmöjligheter mellan bostadstyper och miljöer. De bostäder vi bygger i dag är också framtidens i minst ett par tre decennier. Gör vi verkligen vårt bästa i vårt land för att bygga så bra bomiljöer som möjligt? Kritiken mot vissa bomiljöer blir alltmera högljudd. Man frågar om det verkligen behöver vara på det viset. I bostadspropositionen sägs inte många ord om bomiljön. Man kan nästan säga att den är förbigången. »Samhällets mål för bostadsförsörjningen», heter det i propositionen nr 100, »bör vara att hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader.» Centerpartiet instämmer helt i denna allmänna målsättning. Även om bomiljön i vidare mening kan inrymmas i detta allmänna uttalande, t.ex. i orden »välplanerade och ändamålsenligt utrustade», måste jag nog ändå säga att miljöfrågorna i dag har sådan vikt, att de särskilt borde ha omnämnts och behandlats i bostadspropositionen. I propositionen säges vidare att målet är rörligt och påverkas av förändringar i behov och önskemål och att bebyggelseplanering och bostadsproduktion måste anpassas till sådana förändringar. Jag vill på allt sätt understryka detta. Jag vill dessutom hävda att det är hög tid att miljöfrågorna i vårt bostadsoch samhällsbyggande omprövas och ägnas mycket större uppmärksamhet. Ett mera samlat grepp om bomiljöfrågorna måste tas. De bör därför bli föremål för den samlade översyn som centerpartiet har krävt under en följd av år. För den inre miljön är det lättare att fastlägga kriterier än för den yttre miljön. Inte minst den senare delen av miljökomplexet har försummats. Den är enligt min mening av större bety delse än man i allmänhet tror. Särskilt gäller detta ungdomens möjligheter att få utlopp för sitt aktivitetsbehov och finna trivsel i samhället. Det är inte endast fråga om olika anordningar som kan iordningställas — det är också fråga om utrymme, om arealer. Den förda koncentrationspolitiken mot ett fåtal stora städer har lett till att bristerna på detta område är stora och valmöjligheterna små. Statsutskottets socialdemokratiska majoritet anser emellertid att tillräckliga skäl inte finns för att göra ett särskilt uttalande och att centerpartiets yrkande i denna del inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd. Utskottet pekar också på att myndigheterna har denna fråga under uppsikt och att förutsättningen för godkännande av byggnadsoch stadsplaner är att goda bomiljöer åstadkommes. Dessa allmänna krav har gällt sedan lång tid och ändå vet vi alla att många försyndelser har begåtts mot miljöutformningen i bostadsbyggandet och i samhällsplaneringen. Sedan statsutskottet godkände skrivningen i detta utlåtande har emellertid regeringen varslat om att en utredning skall tillsättas som skall behandla barnen i bomiljön. Centerpartiets arbete för bättre bomiljö synes till sist bära frukt. Den varslade utredningen skall enligt den av statsrådet Palme vid HSB konferensen nyligen lämnade uppgiften inte beröra hela bomiljön. Man kan fråga sig vad denna försiktighet beror på. Enligt centerpartiets mening bör hela detta frågekomplex skyndsamt utredas innan vi gör alltför stora felinvesteringar och misstag. Under förutsättning att den av statsrådet Palme varslade utredningen inte bara är en lämplig banderoll att visa upp vid högtidliga tillfällen torde statsutskottets avvisande hållning till centerpartiets framstöt i denna fråga inte vara aktuell i dag. Den kommunala markpolitiken skall jag inte mycket beröra men jag vill ändå understryka att den behöver aktiveras. En tioårig markreserv för bostadsbyggandet får anses som önskvärd, ja, behövlig, om en god och långsiktig planering skall åstadkommas. Därmed kan man också vänta att jord som behövs för jordbruksändamål i större utsträckning än hittills blir befriad från spekulation. Vi accepterar en statlig marklånefond, vars medel bör användas i den omfattning det aktuella behovet påkallar och resurserna tillåter. Endast i den mån medel användes för konsumtion betyder en ändring av äganderätten till mark någon samhällsekonomisk belastning. Större delen av lånemedlen torde emellertid återföras till kapitalmarknaden, och detta anser även utskottets majoritet som inte heller accepterar Kungl. Maj:ts förslag om specialdestination av skatteintäkterna från realisationsvinstbeskattningen, vilken ingen — i varje fall ingen inom oppositionen ännu vet någonting om. Utskottet skriver i stället: »Enligt utskottets mening skulle det ha varit önskvärt om finansieringsformerna kunnat bestämmas redan i detta sammanhang utan bindning till viss inkomstkälla.» Att så inte sker är regeringens fel. Det utsäges inte klart i utskottets skrivning, men denna tyder på att man kan vänta att mittenpartiernas förslag så småningom föreläggs riksdagen. En effektiv ekonomisk politik är naturligtvis grunden för att uppnå ett optimalt byggande, som är en förutsättning om den av riksdagen uttalade målsättningen på en miljon lägenheter under tio år fram till 1974 skall kunna uppnås. Bostadsbyggandet ligger redan nu efter det av bostadsstyrelsen uppgjorda programmet för att nå detta mål. Centerpartiet har i år krävt att regeringen lägger fram ett program för den återstående tiden. Vi tror att det med en god planering, vars olika komponenter på ett riktigt sätt griper in i varandra, är möjligt att förverkliga den uppställda målsättningen.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
När vi för samman de olika förslagen, benar upp dem och söker oss en uppfattning om hur de sammantagna kommer att verka i praktiken, måste vi få den uppfattningen att de genomförda till sina verkningar måste betyda avsevärt ökande boendekostnader. Men inte bara detta; om förslagen genomföres kommer det också att innebära att samhället frånhänder sig kontrollen av hyresutvecklingen på bostadsmarknaden. Den s.k. avtalsfriheten på hyresmarknaden kommer att i tider av bostadsbrist leda till stigande boendekostnader, och privata ägare av hyreshus kommer att göra sig goda men otillbörliga extraförtjänster. Samma omdöme kan avges vad det gäller den nya förköpslagen. De föreslagna åtgärderna kommer icke att stoppa fortsatt markspekulation. Förnöjsamheten hos de privata byggherrarna ges ett förnämligt uttryck av direktören Arne Näverfelt vid Näringslivets byggnadsdelegations årsmöte. Enligt referat i Svenska Dagbladet den 12 april 1967 säger denne direktör följande: »Regeringsförslaget är i stort sett utmärkt. Det uppfyller de flesta av de krav som oppositionen och fastighetsägarna framfört under många år.» Belåtenheten är som synes mycket stor. Regeringsförslaget rimmar väl med de borgerligas krav att det genom »mark nadshyror» skall upprättas balans på bostadsmarknaden. Mot denna bakgrund förvånar det mig att fröken Ljungberg är så missnöjd med regeringens nu föreslagna nya markoch bostadspolitik. Högern kan väl inte gärna begära att allt vad den önskar skall expedieras av en socialdemokratisk regering. Ni har nu efter många års kamp lyckats få regeringen att så småningom avskaffa hyresregleringslagen. Man skall ju införa avtalsfrihet på hyresmarknaden, och man skall med något diffust begrepp om en lägenhets bruksvärde som grundval bestämma nya hyror etc. Mittenpartierna är tämligen belåtna. De 37 reservationer som jag har läst går — med undantag framför allt för högerreservationerna — inte i sak mot regeringens nya bostadspolitik. Enligt min mening är belåtenheten på den borgerliga kanten exeptionellt stor. Herr talman! Uppsendeväckande är emellertid att regeringen framlägger förslag, som innebär ökande boendekostnader, utan att samtidigt föreslå sociala motåtgärder för de stora grupper av medborgare — barnfamiljer, pensionärer, handikappade och de stora låglönegrupperna — vilkas inkomster icke mäktar bära de höjda hyrorna för en modern bostad av i dag. Vi anser att detta utgör en allvarlig brist vid behandlingen av riktlinjerna för den framtida bostadspolitiken. Behovet av sådana förslag kan inte nog understrykas. Jag finner det nära nog oförsynt att regeringen kräver godkännande av en ny bostadspolitik utan att ge riksdagen möjligheter att få veta något om regeringens planer i detta avseende. Jag övergår nu till att i korthet motivera de kommunistiska motionerna som vi i detta sammanhang har att behandla. I anslutning till Kungl. Maj:ts proposition nr 100 har vi avlämnat en principmotion, i vilken vi tar upp propositionen till granskning ur olika När det gäller markpolitiken ansluter vi oss till förslaget om en statlig marklånefond i syfte att underlätta kommunernas markförvärv. Vi anser emellertid att såväl amorteringstiden som den amorteringsfria tiden är väl kort. Den borde kunna utsträckas till förslagsvis 15 respektive 8 år. De föreslagna åtgärderna för kommunala förvärv av jord från staten och kyrkan bör också välkomnas, även om vi därvidlag anser att kommunerna icke må kunna återförsälja denna mark med mindre än att dispens beviljas av Kungl. Maj:t. Beträffande förköpsrätten, som vi i princip godkänner, har vi flera invändningar att göra. Det kan sålunda ifrågasättas, huruvida de inskränkningar av förköpsrätten som återfinns i § 3, den s.k. arealregeln, och som undantar alla fastigheter understigande 3 000 kvadratmeter och med lägre taxeringsvärde än 200 000 kronor, inte kommer att försvåra den samhällsplanering som kan anses erforderlig inom ett tätortseller cityområde. Samma hinder synes kunna uppkomma enligt § 3 punkt 4. Ytligt betraktat kan självfallet skäl anföras för att fastighet vid försäljning i första hand tillförsäkras en nära anförvant. Det kan emellertid ifrågasättas huruvida detta betraktelsesätt är relevant i dessa avseenden. En ur samhällskollektivets synpunkt ofrånkomlig planering kan med dessa undantag förhindras eller starkt försvåras. Vad sedan gäller § 5 första stycket innebär denna paragraf att kommunen får förvärva den egendom köpet avser från säljaren på de villkor som avtalats mellan denne och köparen. Man kan inte komma ifrån att denna lagtext lämnar utrymme för s.k. skenköp. Under alla förhållanden ger styckets utformning möjligheter till en otillbörlig höjning av försäljningspriset, vilket senare kan komma att drabba kommunen när denna gör sin förköpsrätt gällande. Vi anser att en prövning av markprisets skälighet skulle kunna anförtros en genom länsstyrelsen tillsatt marknämnd. Därmed skulle säljarens möjligheter att själv bestämma villkoren beskäras, allt till nytta för kommunerna. Nu inträffar det märkliga att just den proposition som behandlar förköpsrätten och som är av grundläggande betydelse för den fortsatta samlade markoch bostadspolitiken skall behandlas först i höst. Regeringens handlande i detta avseende erinrar mig opåkallat om hundvännen som skulle kupera sin hunds svans. Han tog en bit i taget för att det inte skulle göra så ont. Tillåt mig fråga, om detta handlande från regeringens sida är ett medvetet handlande. Det borde vara möjligt att, då vi behandlar den nya bostadspolitiken, vi samtidigt skule få ta' ställning till den nya markpolitiken. Att så inte är fallet utgör en stor svaghet vid behandlingen av detta stora problemkomplex. Jag övergår nu till frågan om bostadsbyggandets finansiering. Denna fråga har behandlats många gånger i kammaren. Jag skall därför inte fördjupa mig alltför mycket i ämnet, även om det är av avgörande betydelse. Ryckigheten i fråga om bostadsbyggandets kreditförsörjning leder till flera menliga — och för samhället synnerligen kostsamma — följdverkningar. Planeringsverksamheten kan inte följas upp, onödiga permitteringar och arbetslöshet går ut över samhället och den enskilde. Över huvud taget medför den rådande ordningen — eller oordningen om man så vill — en misshushållning med de produktionsresurser för bostadsbyggandet som faktiskt föreligger. Särskilt hårt drabbar detta storstäderna, de medelstora städerna och de större tätorterna.

Herr talman! Under de nära två timmar som opponenterna använt för att kritisera utskottets förslag har det framförts åtskilliga synpunkter även om vissa inneburit upprepningar. Jag skall försöka avhålla mig från att sväva ut i alltför många kommentarer. Inledningsvis vill jag framhålla att det naturligtvis hade varit önskvärt att få alla förslag beträffande bostadspolitiken i ett paket, vilket ju är en populär beteckning när det kommer flera politiska förslag på en gång. Nu blev det inte så, ty det måste ju vara klart med innehållet när ett paket slås in. Så är emellertid inte fallet eftersom vissa frågor befinner sig på utredningsstadiet och andra inte kommer upp till behandling förrän vid höstriksdagen. Det är därför litet svårt att finna en beteckning på det vi nu diskuterar, men »paket» kan det väl knappast kallas. Huvuddragen i vad som i år kommer att ske på bostadspolitikens område har emellertid klarlagts i och med proposition nr 100, och att det är stora och betydelsefulla frågor som vi nu får ta ställning till står också klart. Jag känner dock ett mycket stort behov av att fastslå att det råder rätt stor missuppfattning om vad vi nu har att besluta. Många säger att det skett en revision av den bostadspolitiska målsättningen. Jag har inte hittat någon som helst ändring av den målsättning som fastlades i mitten på 1940-talet, och som fröken Ljungberg nogsamt citerade, utan den i ny språkdräkt utformade målsättningen i propositionen nr 100 har, såvitt jag förstår, precis samma innebörd. Sedan har vi tid efter annan mera i detalj fixerat målsättningen; de nu gällande besluten diskuterades och fattades ju så sent som förra året. Det vi nu skall besluta om innebär inte — och härvidlag har väl fröken Ljungberg rätt och herr Nilsson i Gävle fel — att samhället upphör att känna ansvar för bostadsförsörjningen. Samhället skall alltjämt påverka bostadsbyggandets omfattning, mängden av lägenheter, priset på dem, deras utformning och utrustning. Det är alldeles klart att högern här skiljer sig från alla andra partier, ty så får man väl uppfatta herr Gustafssons i Skellefteå och herr Nilssons i Tvärålund anföranden. även om det i fråga om allt inte är fullständigt tydligt så är det beträffande de konkreta frågorna uppenbart att den politiska värderingen är olika. Fröken Ljungberg intar attityden att samhället inte skall lägga sig i dessa frågor, utan att de fria krafterna skall få göra sig gällande. Då, menar hon, blir det ett fint samhälle att leva i. Vi andra tycker nog att samhället självt skall ha litet grand att säga till om; för min del tillhör jag dem som anser att samhället skall ha rätt mycket att säga till om. Får jag, innan jag går in på att karakierisera förslaget, framhålla att ändringarna beträffande medlen, ty det vi nu har att besluta om gäller endast ändringar i fråga om medlen att uppnå målet, avser bestämmelser vilka aldrig någonsin varit avsedda att gälla under en längre period. Bestämmelserna har funnits kvar, men de har aldrig varit avsedda att bli beständiga. När vi i mitten på 1940-talet hade att ta ställning till frågan sades det klart ifrån att man inte räknade med att de generella subventiocnerna skulle bli ett varaktigt inslag i bostadspolitiken. Det var bostadssociala utredningen, vars huvudsekreterare var Alf Johansson, som utformade den linje, vilken riksdagen sedermera kom att följa. När Gustav Möller i mitten på 1940-talet framlade sin bostadsproposition, i vilken huvudlinjerna för den nuvarande bostadspolitiken drogs upp, framhölls det att staten med sin räntesubvention skulle svara för 1 procent över den dåvarande marknadsräntan på 3 procent — kapitalkostnader därutöver skulle slå igenom i hyrorna — och att räntesubventionerna skulle ges under tio år för att sedan försvinna. I mitten på 1950-talet föreslog den dåvarande socialministern — vår nuvarande finansminister — att enprocentsgränsen skulle slopas; man blundade då för den ursprungliga tanken att räntesubventionerna skulle upphöra efter tio år. Sedan kom kanske subventionerna att bli kvar litet för länge, men det har aldrig varit meningen att de skuile utgöra ett bestående inslag i bostadspolitiken. Nu har vi, kanske med en alltför besvärande ryckighet, efter hand tagit bort dessa subventioner. Vi har nu funnit ett lånesystem, som medför att fördelarna med de generella subventio nerna blir kvar och med vilket vi kan påverka hyrespolitiken. Detta nya lånesystem är inte lätt att beskriva eller förklara. Jag skall inte heller ge mig in på det; vi bör inte hålla populärvetenskapliga föreläsningar här i kammaren. Ledamöterna har ju handlingarna att tillgå, det finns en upplysningstjänst, och så småningom skall man väl få ett grepp om detta system i alla dess detaljer. Principen är emellertid att vi genom detta system skall slippa ha generella subventioner och därigenom undvika att lämna bidrag till personer som inte behöver ha sådana. Vi kan härigenom också förverkliga Gustav Möllers tanke, att dessa subventioner inte skall vara ett bestående inslag i bostadspolitiken, och ändå åstadkomma en smidig anpassning till kostnadsutvecklingen samt — och det var den väsentliga avsikten med räntegarantin — ett skydd mot alltför kraftiga ändringar i räntenivån.

I en fri marknad kan man alltså ta ut en högre hyra än som motsvarar den verkliga kostnaden. Det är denna erfarenhet av utvecklingen som ligger till grund för detta förslag. Vi har dessutom i dessa småpaket, som så småningom kanske kan läggas tillsammans i en låda, föreslagit en rad andra värdefulla ting: markpolitiska åtgärder, åtgärder för ett rationellare byggande och åtgärder på hyrespolitikens område. Får jag till herr Gustafsson i Skellefteå säga att det verkar vara ett utslag av politisk klåfingrighet att 44 reservationer fogats till detta utlåtande. Att punkterna i utskottsutlåtandet är många beror på att det i anledning av propositionen väckts en rad motioner; ett ambitiöst utskott detaljbehandlar alla förslag, och då blir det ett stort antal punkter i utlåtandet. Men att man har fogat 44 reservationer till utlåtandet måste betraktas som klåfingrigt. Många ledamöter har kommit till mig och frågat, vad det egentligen är för skillnad mellan utskottets förslag och reservanternas. Jag har inte på alla punkter lyckats hitta någon sådan skillnad. Men det tycks höra till saken, att alla dessa reservationer år efter år skall föras fram och att folkpartiet år efter år skall tala om att man vill bygga så mycket mer än socialdemokraterna. Det vill man göra i år också. Men så glömmer herr Gustafsson, när han talar om bostadsbyggandets omfattning, att ett väsentligt inslag i bostadspropositionen i detta avseende gäller frågan om kommunernas markresurser. Det har vidtagits en hel rad åtgärder för att ge kommunerna möjligheter att disponera över marken, så att de kan lägga upp en långsiktig bostadsbyggnadsverksamhet. Detta är ju den grundläggande förutsättningen för att de skall kunna öka takten i bostadsbyggandet och planera bostadsbyggandet på sådant sätt att man undviker ryckighet. Den andra förutsättningen för att man skall kunna öka takten i bostadsbyggandet och göra det mer planmässigt — det förslaget har fått en mer undanskymd plats — är byggnadsindustrialiseringen. Nu använder man ordet byggnadsrationalisering mer än byggnadsindustrialisering, och det är bra — det är lättare att begripa. Man har försökt definiera begreppet industrialisering och bara lyckats åstadkomma dåliga definitioner, medan däremot de flesta redan vet vad termen rationalisering betyder. När det gäller byggnadsrationaliseringen föreligger en rad förslag. Det mest betecknande är att man kommer att ställa villkor för de statliga lånen — och det är ju tacknämligt. De som bygger med statliga lån måste uppfylla vissa minimikrav i fråga om standardisering; ett villkor för att man skall kunna få statliga lån är att man följer svensk standard. Om staten bara vore hälften så hård i nyporna som enskilda banker när de lånar ut pengar, så skulle den svenska bostadsproduktionen te sig väsentligt annorlunda — det är jag helt övertygad om. Därför hälsar jag de åtgärder som kommer att vidtas på detta område med stor glädje. De ger möjligheter till långa serier och till ett industriellt byggande — om jag nu skall ta detta svårdefinierade ord i min mun. De ger därmed möjligheter att i en framtid dra nytta av vad som går under beteckningen elementbyggeri. Den verksamhet som förekommer på detta område i dag borde kanske inte betecknas som elementbyggeri, även om det är byggnadselement som fabriceras; de reella vinsterna med elementbyggeri kommer vi att få en gång i framtiden. Avsikten med detta bostadspropositionens förslag till villkor för lån är att vi skall kunna bygga fler lägenheter. Jag är helt förvissad om att det om fem—tio år kommer att finnas mindre arbetskraft tillgänglig för att bygga fler bostäder. Vi vill ju bygga fler bostäder för varje år som går, och vi kommer att få mindre och mindre arbetskraft disponibel för bostadsbyggande, eftersom vi vill åstadkomma så mycket på så många andra områden av samhällslivet. Skall man då fabricera fler lägenheter per arbetsinsats måste man åstadkomma en produktion som är mindre arbetskrävande. Dessa betingelser skapas genom de förslag som i år — det kan komma att framföras fler senare — läggs fram när det gäller det rationella byggandet. Jag tycker att herr Gustafsson skulle ägna litet mer tid åt denna sida av saken och litet mindre åt det navelsbetraktande som år efter år tar sig uttryck i att folkpartiet föreslår 1000, 2000 eller 3 000 fler lägenheter om året och sedan klankar på regeringen för att den inte håller planerna. Herr Gustafsson i Skellefteå framhöll — det gjorde också herr Nilsson i Gävle på ett mycket pregnant sätt — att hyresregleringen nu kommer att avskaffas. I så fall kan man säga att även hyreslagen och besittningsskyddslagen avskaffas. Vad är det vi vill göra? Jo, vi vill baka samman värdefulla inslag i hyresregleringslagen, i besittningsskyddslagen och i hyreslagen till en enda ny lag och alltså slopa de tre nuvarande lagarna. Vi vill inte åstadkomma marknadshyror på orter där det finns bostadsbrist. Såvitt jag kan förstå, herr Gustafsson, är det inte fråga om någon successiv anpassning till marknadsnivån. På en rad orter här i landet har man inte någon hyresreglering och där finns det alltså en fri marknad. På orter där det råder bostadsbrist har vi i dag hyresreglering. För dessa orter föreslår man nu att dessa tre lagar skall bakas samman i en lag. Det är därvid inte fråga om att åstadkomma något marknadspris, utan det är jämförelsehyran dessa åtgärder tar sikte på. Syftet är alltså samma hyra för likvärdiga lägenheter, och det är något helt annat än marknadshyror. Det finns ju inte något socialt skäl för att en person skall bo billigare än en annan bara av den anledningen att hans lägenhet framställts tidigare. De allmännyttiga bostadsföretagen har under de år dessa företag haft fri hyressättning och kunnat förhandla med hyresgästerna om hyran lyckats få till stånd utjämningar så att skillnaden i hyra baseras på för hyresgästerna begripliga skillnader. Tidigare har hyran per kvadratmeter kunnat vara åtskilligt högre i den ena uppgången inom samma hus än i den andra. Det är denna jämförelseprövning som skall göras. Jag vill här rätta ett misstag vilket har annonserats ut över landet. Det har påståtts att i lagrådsremissen — det har ju inte blivit någon proposition ännu — har förklarats att de allmännyttiga produktionsföretagens nyproduktionshyror skall vara riktpunkt för den hyresnivå som skall tillämpas på bristorterna. Såvitt jag kan utläsa ur lagrådsremissen — och jag har läst avsnittet åtskilligare gånger för att förvissa mig om att jag fattat rätt — är det påståendet felaktigt. Den riktnivå som de allmännyttiga företagens nyproduktionshyror skall utgöra efter nedräkning till jämförbar nivå skall bara tjäna till att slå ut de speciellt höga hyrorna i jämförelsematerialet. Det är inte alls sagt att om nedräkningshyran för en tvårumslägenhet blir 400 kronor och det bara finns en 300-kronorsnivå i jämförelsematerialet, så man får höja till 400-kronorsnivån, utan man skall då stanna vid 300 kronor. Dessa siffror tog jag bara som exempel; de har inte någonting med verkligheten att göra. Jag ville bara illustrera nivåerna. Nyproduktionshyrorna för de allmännyttiga bostadsföretagen är alltså ointressanta i detta sammanhang. Avsikten är bara att rensa ut topphyror som kommit in i jämförelsematerialet. Detta står klart utsagt i lagrådsremissen, jag vill minnas på sidan 164, Det är alltså klart att det inte gäller en marknadshyra anpassad till nyproduktionen på bristorterna. Allt tal om successiv anpassning till marknadsnivån är därför felaktigt. Det har sagts att statsrådet Lennart Geijer uttryckt sig på ett visst sätt i det sammanhanget. Jag har själv inte hört vad han sagt utan bara läst om det i tidningarna och där får man väl aldrig se den exakta ordalydelsen. Men han tolkar väl ungefär den mening som jag vet att hyresgästernas företrädare har, nämligen att det inte kommer att ske så mycket i det gamla bostadsbeståndet på bristorterna. Där har vi redan nu ett påslag, som många säkerligen glömt storleken av. Hyrorna fastställdes 1942 och har därefter höjts åtskilliga gånger. Hyresökningen sedan dess fram till i dag är upp till hundra procent i det gamla beståndet. Oftast är bostäderna inte heller i det skick att det är av något värde att jämföra dem med andra lägenheter i respektive orter, om där finns lägenheter med högre hyror. Statsrådet Geijer har nog mera rätt än mången tror, även om jag inte vet exakt hur han formulerade sina ord. Hans uppfattning grundar sig säkert på hans medverkan i utredningsarbetet och på erfarenheterna som aktiv inom hyresgäströrelsen. Han har lång erfarenhet av sådana här frågor. Och man skall inte lägga in mer i statsrådet Geijers ord än vad han verkligen har sagt. Lagrådsremissen blir som sagt inte proposition förrän i höst, men det är propositionen vi har utgått från i våra diskussioner. Det är den som har spelat en roll i sammanhanget, och därför tycker jag det har varit angeläget att säga det som jag här anfört. Sedan har herr Gustafsson i Skellefteå dragit med sig några andra i sin plädering för att öka statens insatser till enskilda som uppför bostadsfastigheter. De skulle alltså få låna mer pengar av staten. Herr Gustafsson gav sig in på en ganska söt beskrivning av vad som händer på den privata marknaden. Tidigare ville man ha en god förräntning, sade herr Gustafsson — det var alltså den fula fastighetsspekulationen som där blev betygsatt. Nu vill man ha en hygglig avkastning. Ordet hygglig låter onekligen hyggligt, men skillnaden mellan de två begreppen är den som betingas av möjligheterna att kunna ta ut en vinst. Det är väl inte så konstigt att man vill ha hög avkastning av sin verksamhet. Det är inte lagstridigt här i landet att tjäna pengar. Men det är samhällets sak att se till att ingen tjänar pengar på områden där detta kan bli till skada för andra människor, och det är därför vi gör ingreppen på bostadsförsörjningens område. Det är tjatigt att tala om de allmännyttiga bostadsföretagen och de enskilda företagen och om lika villkor för dem. Men det är märkligt att i den enda näringsgren i detta land som verkligen har ett samhällets stöd, där skriker man värst. Jag kan inte se att det i dag finns, något som helst motiv för staten att låna pengar till enskilda byggnadsföretagare eller fastighetsägare för att uppföra fastigheter på orter där det inte råder bostadsbrist. Det vore intressant — jag vill säga det när nu statsministern kommer in — om man inom regeringen kunde diskutera tanken att avveckla statsbelåningen till bostadsbyggen för enskilda fastighetsägare på områden där det inte finns bostadsbrist. Skälet till att samhället engageras för att låna ut till alla kategorier bostadsföretagare var ju enbart att man ville se till att bostadsförsörjningen fick ett gott tillskott. När tillskottet inte behövs, får man pröva om lånemöjligheterna. Att man lånar ut till kommunala bostadsföretag är ju en annan sak, ty de har helt andra funktioner på denna marknad än de enskilda företagen har som riktpunkt för sin verksamhet. Det finns — och det har jag upprepat tidigare inte någon bransch som är så förmånligt ställd som byggmästare och fastighetsägare som äger och förvåltar bostadsfastigheter. De erhåller med statens hjälp en förmögenhetsbildning som icke är föraktlig och som förmodligen kommer att ge dem — och det räknar de väl med — en god avkastning i framtiden. Som placeringsobjekt är ju fastigheter förmånliga. Till herr Gustafsson i Skellefteå vill jag säga att vi i utskottet väl hade kunnat skriva oss samman om reservationen beträffande de pengar som skall disponeras för marklånefonden. Vi var ju praktiskt taget eniga om att det i och för sig inte var angeläget att det skulle vara specialdestinerade pengar. Men detta är kanske inte så mycket att tvista om. Olika talare här i debatten har framhållit att man är ängslig för att de allmännyttiga bostadsföretagen skall spela en egendomlig roll i hyrespolitiken framöver genom att de kommer att göra utjämningar av sitt bestånd så att nyproduktionshyrorna påverkas. Jag tror att man på den punkten inte behöver vara så ängslig. Det finns ju inte något skäl i och för sig för de allmännyttiga företagen att göra detta. Att det kan ske mindre putsningar är väl inte märkligt; något formellt hinder föreligger inte. Men vi skall ha en fri hyresmarknad, och då skall vi inte detaljreglera den på nytt. Får man friheten, skall man orka med den. Om samhället reformerar lånevillkoren med inbakning av en hyrespolitik — om man alltså utformar kostnaden för kapitalet. så att den medger 35 å 40 procents lägre nivå på inflyttningshyran — finns. det väl ingen anledning för de allmännyttiga företagen att vara mer sociala. än samhället och ytterligare sänka hyreskostnaden. Jag tror inte att hyresgäströrelsen kommer att godta ett sådant sätt att handskas med hyrespolitiken. Men det får vi se så småningom. Både de enskilda och allmännyttiga företagen skall ju få större frihet, och vi får se vem som bäst kan bära den. Det är fascinerande att lyssna till fröken Ljungberg. Hon har så vackert språk och talar så intressant, och jag kanske lyssnade mer på rösten och formuleringarna än på innehållet. Men jag blev förbluffad när hon illustrerade högerns attityd med synpunkter från Grönköpings Veckoblad. Det får väl tydas så att det är en mycket antikverad syn på bostadspolitiken som högern företräder. Nu är ju Grönköpings Veckoblad dessutom roligt, medan den politik som högern bedriver är föga lustig. Den grundar sig, som fröken Ljungberg sade, på en helt annan samhällsuppfattning än den som socialdemokratin förfäktar. Det framgår också av den förda diskussionen att det också är en annan uppfattning än den som folkpartiet och centern representerar. Fröken Ljungberg läste propositionen mycket flott och gav, såvitt jag begrep, sakliga beskrivningar av vad som hänt tidigare. Hon sade att bristen nu är en annan än tidigare. Det finns naturligtvis förklaringar till att människorna inte får de lägenheter som de vill ha. Men boendestandarden har ökat och lägenhetsutrustningen blivit en helt annan, Detta har emellertid skett till priset av att samhället åtagit sig en del av 'kostnaderna. Det tycker fröken Ljungberg är ett fel i bostadspolitiken, men vi tycker det är riktigt att samhället på detta sätt genom sina insatser kunnat påverka hyrespolitiken, så att vi kunnat öka efterfrågan, kunnat få en hög produktion och kunnat förbättra standarden hela tiden. Det nya lånesystem som kommer att tillämpas innebär ju precis samma möjligheter genom att man förändrar amor teringen och" villkoren för återbetalningen, så att de effekter som tidigare uppnåtts kan uppnås även i fortsättningen. Man slipper emellertid de generella subventionerna, och det borde ha varit ett skäl för högern att följa med på den punkten. Jag skall inte alltför mycket ge mig in på högerns värderingar. Det vore i och för sig intressant att göra det, men andra kommer väl att behandla detta tema. Det finns ju många aspekter på frågan varför högern så klart — det tycker jag dock hedrar högerpartiet — i ett särskilt yttrande markerat sin helt avvikande mening och hävdat att de fria krafterna skall få spela på fältet och att prisbildningen skall bli fri. Vi skulle då emellertid få en helt annan prisnivå och helt andra lägenheter skulle komma att produceras — var så säker på det! Vi har tidigare haft fria krafter som spelat på bostadsmarknaden, och erfarenheterna därav gör att i varje fall inte vi inom vårt parti vill vara med om en fri marknad av det slag som fröken Ljungberg pläderat för. Herr Nilsson i Tvärålund gick in på planeringen och talade, som centerpartisterna alltid gör, välvilligt om det mesta. Han tyckte att man skall bygga mycket på bristorterna och även på orter utan bostadsbrist — ty där skall man se till att det blir bostadsbrist genom vissa andra insatser. Över huvud taget skall man, enligt centerns mening, göra mer överallt. Detta hävdar centerpartisterna samtidigt som de ironiserar över storstädernas svårigheter.

De enskilda bankerna har ju varit de som försett bostadsbyggandet med byggnadskreditiv och därigenom väsentligt påverkat tidpunkten för igångsättningen. De har ett avgörande inflytande, något som vi inte skall blunda för även om vi talar om kvoter, andra regleringar, statslån och allt detta samt om kommunernas vilja. Affärsbankerna kan genom sin maktställning skapa svårigheter; När man till vardags sysslar med dessa frågor kan man inte befria sig från intrycket att de politiska värderingar, som ledningarna för affärsbankerna har, färgar deras handlande vid bedömningen av utlåningen. Ty det är de allmännyttiga och de kooperativa företagen som i första hand svarar för de stora projekten, medan de enskilda företagen oftast har små projekt. Vid varje kollning som sker i de stora städerna finner man att de enskilda små projekten är klara, medan de allmännyttiga och kooperativa bostadsföretagens stora projekt har svårigheter och ligger efter. Detta är ett av skälen till de åtgärder som vidtogs förra året. Man tycker ju att bankerna främst skulle fylla sin funktion i näringslivet genom att verka för en rationell produktion. Om de inte enskilt orkar ta risken i ett visst projekt kunde de ju gå samman, som de gör på andra områden, och verkligen satsa på ett billigt bostadsbyggande, som man kan få till stånd genom stora enheter. Men härvidlag är den politiska värderingen kanske så stark att vederbörande inte orkar tänka rationellt och effektivt utan förblindas av drömmarna om att på egna vägar få till stånd en styrning. Jag tror att herr Nilsson i Tvärålund skulle kunna inse detta om han funderade igenom problemet. Det kan finnas svårigheter av denna karaktär i storstäderna. Det finns många andra svårigheter, men jag har velat nämna denna som ett av inslagen. Bostadsmiljön kan man tala om hur länge som helst. I utskottet försökte vi att ge konkreta exempel på vad folk önskar och vad det är för fel i den utformning av bostadsmiljön som myndigheterna i dag försöker få bostadsbyggarna att gå in för. Bättre miljö kostar mer pengar, det är väl alldeles självklart. Miljön blir alltså resultatet av en avvägning av vad man har råd med, Vi får glädjas åt att vi i dag uppmärksammar miljöfrågorna mycket mer än tidigare. Det är ju ett tecken på att det trots allt är ganska hyfsat ställt på bostadsområdet. I utskottet gick vi igenom skriften God bostad — jag har 1964 års upplaga, möjligen finns en senare, reviderad sådan. Det visade sig att där finns just de anvisningar — ordagrant — för miljöutformningen som man i en centerpartimotion försöker göra ett stort nummer av. Jag trodde inte att det var någonting som skulle kunna föranleda skilda politiska värderingar, men man måste tydligen på något sätt kunna markera att man har olika åsikter. Jag vill härefter till herr Nilsson i Gävle än en gång säga vad jag redan tidigare sagt: samhället kommer inte att frånhända sig kontrollen över hyresmarknaden. Samhället har givit hyresgästerna ett instrument att bekämpa oskäliga hyror med. I bristorter eller icke bristorter finns en sammanbakning av hyresregleringslagen, besittningsskyddslagen och hyreslagen som nu sätter på pränt de gamla krav som hyresgäströrelsen kämpat för, att hyresgästerna skall ges kvarboenderätt och skydd mot oskäliga hyror. Jag tror inte att effekten kommer att bli den man nu siar om. Direktör Näverfelts anförande kan ju vara till glädje, men jag tror att han har bedömt saken alldeles fel. Jag kan inte se något annat. Han har inte förstått vad han läst eftersom han kunnat dra sådana slutsatser därur. Fröken Ljungbergs tolkning att vi har kvar samhällets inflytande genom reg lering är mycket riktigare. Det är väl också just det, herr Nilsson, som gör att fröken Ljungberg inte är nöjd. Jag tror att det är bättre att diskutera med henne än med herr Näverfelt, som ju dessutom inte är närvarande här i kammaren. Jag tycker som herr Nilsson att det varit önskvärt att få detaljbesked om vilket stöd samhället avser att ge inkomstsvaga grupper för att dessa skall kunna öka sin bostadsefterfrågan. Det är alltid svårt att finna goda formuleringar på detta område. Jag tror inte — vilket jag vill understryka — att det finns något stöd i proposition nr 100 eller i lagrådsremissen för en generell lyftning av den totala hyresnivån. I enskilda fall kommer det att bli justeringar, vilka i och för sig kan utgöra anledning för samhället att se över familjebostadsbidragen — alltså familjepolitiken. Vi har också anledning att se till att människor — t.ex. barnfamiljer, som blir inkomstsvaga genom att de har stor försörjningsbörda, åldringar 0. s. v. — som i dag inte har resurser att betala en god bostad får möjligheter därtill. Nu är utredningen inte färdig, men den kommer till hösten och regeringen har lovat att skriva propositionen så att effekten av detta förslag kommer att sammanfalla med de eventuella förändringar i enskilda hyresfall som kan inträffa. Dessa fall kommer ju inte att uppträda förrän tidigast 1970. Under åren 1968—1969 kan teoretiskt sådana fall inträffa men inte i praktiken. Jag har nu talat så länge att det är tid för mig att sluta, även om det skulle vara intressant att ta upp en diskussion om totalfinansieringen med herr Nilsson i Gävle. Jag tycker han bör titta efter vad utskottet skriver på denna punkt. Vi har sagt så mycket att vi har stört mångas ro, både Svenska Dagbladets och herr Henning Gustafssons. Vi har nog den värderingen att det bör finnas mycket starka skäl som talar emot, för att samhället inte skall gå in för en totalfinansiering. Ty vill vi verkligen trygga en jämn produktion, måste staten ta över utlåningen från de enskilda bankerna varigenom utlåningen kan starta när, var och hur samhället vill. Man måste se till att försörjningen med pengar är klar. På den punkten är jag helt medveten om vad som krävs. Nu har bankerna i år fungerat. Vad detta kan bero på skall vi inte filosofera över. Men vi får väl se hur länge det varar. Förra året stod vi här och diskuterade och trodde att det skulle fungera. Men vi hade inte mer än hunnit resa hem förrän det började blir grus i maskineriet. Om det blir grus i maskineriet igen, herr Nilsson i Gävle, kommer i varje fall jag att starkt plädera för att inrätta någon form av totalfinansiering för bostadsbyggandet. Det får inte vara på det sättet, att vi sitter och bestämmer i detta hus hur samhället skall se ut och sedan skall de som har hand om pengarna få säga: Nej, det vill inte vi. Det kan gälla dem som har hand om både statens och enskilda människors pengar. Pengar har en egendomlig förmåga att få folk att anlägga en annan värdering på dessa saker än vad riksdagen uttalat sig för. Därför tycker jag det är väsentligt att dessa frågor hålles levande. Utskot tets markering är alldeles klar med den formulering utlåtandet har fått. Jag skulle naturligtvis kunna uppehålla mig vid vad utskottet har sagt om de motioner som herr Henning Gustafsson talade om. Läser man utlåtandet, finner man att det föreligger ett väsentligt tillmötesgående mot den motion, som vi kan kalla herr Strands. Jag minns inte vem som i andra kammaren var motionär. Herr Svennings motion om basanmnuiteten är också behandlad och värderad. även om utskottet inte har gått med på något detaljyrkande, är värderingarna i vissa avseenden rätt samstämmiga beträffande denna motion — om vi bortser från herr Lundbergs motion, som delvis skall behandlas till hösten men i övrigt inte blivit tillstyrkt. De förstnämnda motionerna har alltså inte misshandlats av utskottet. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Bergman började sitt synpunktsrika och långa anförande med att medge att detta paket inte var så helt väl inslaget. På den punkten är vi överens. Han sade också att högerpartiet inte har missuppfattat vad det här gäller, nämligen att fortsätta samma regleringspolitik som man började på 1940-talet. Det är precis så. Men herr Bergman måste väl också möjligen förstå att man kan rikta kritik mot ett regleringssystem, som dock kom till i en speciell bristsituation. under kriget och de första efterkrigsåren med alla de svårigheter som kriget skapade på praktiskt taget alla områden. Det är inte så lätt att anpassa ett sådant regleringssystem i ett modernt dynamiskt samhälle. Det måste bli trassel, precis som vi har nu. Det innebär inte, som herr Bergman sade, att högerpartiet anser att samhället inte skall lägga sig i denna sak. Jovisst! även kreditgarantisystemet är ett slags statligt ställningstagande som kräver sådana åtgärder som jag tidigare talade om. Det kommunala ansvaret är mycket stort i planeringssammanhang, det har jag tidigare berört. Skillnaden är väl egentligen att vi inte har en övertro på att statliga lånefonder skall kunna trolla fram ekonomiska resurser. Det talades om detta i ett annat sammanhang för inte så länge sedan. Det är i hög grad tillämpbart i detta fall också. Samhället har påtagit sig en del av kostnaderna, säger herr Bergman. Ja, samhället har reserverat en del av de samhällsekonomiska resurserna för bostadsbyggandet, prioriterat dem, spe eialdestinerat dem. Den synpunkt vi har är att det behövs ett bättre sammanhang mellan den samhällsekonomiska planeringen över huvud taget och planeringen på bostadsproduktionens område. Jag tror att därvidlag ger mig även herrar Gustafsson i Skellefteå och Nilsson i Tvärålund rätt, trots den kritik de riktat mot vårt förslag om kreditgarantisystemet. Jag kan konstatera att de motioner som deras respektive partier har väckt också talar om möjligheten av en framtida omprövning av finansieringssystemet. Särskilt centerpartiet har uttryckt vissa sympatier för ett kreditgarantisystem.

Herr talman! Jag ber först att få rätta ett uttalande som förmodligen var en felsägning av herr Bergman. Han sade att jag hade påstått att samhället inte har ansvar för bostadsbyggandet. Av den senare delen av hans anförande, där han riktade kritik mot högerpartiet, framgick att det måste ha varit en felsägning. Herr Bergman berörde byggandets regionala fördelning och menade att centerpartiets åsikt, att ett hävande av bostadsbristen måste innebära byggande i hela landet, var felaktig. Här framträder en principiell skillnad mellan centerpartiet och socialdemokraterna. Vi menar att åtgärder också måste vidtagas på byggnadsområdet, genom lokaliseringspolitiken och på annat sätt som minskar köerna i de stora bristorterna. Secialdemokraterna däremot försöker men lyckas inte bygga mer just där och rycker därmed undan underlaget för näringslivets utveckling på andra håll i landet, inte bara på sådana orter som statistiskt inte är expansiva utan även på orter som kan räknas som expansiva. Vad: centerpartiet föreslog 1965 och 1966. skulle ha gett minst lika stor ökning av bostadsbyggandet i storstäderna plus ett ökat byggande ute i lan det. Centerpartiets förslag skulle, om de kunnat genomföras, ha inneburit en helt annan kontinuitet i byggandet över hela landet, vilket naturligtvis skulle ha medfört att köerna i Stockholm, Göteborg, Malmö och liknande orter kunnat minskas. Vi hade fått ett högre byggande i hela landet, vilket vi anser nödvändigt för att häva bostadsbristen. Herr Bergman sade att jag var bunden till värderingar. Jag tror att herr Bergman och socialdemokraterna i lika hög grad är bundna till värderingar som skymmer blicken för honom och för socialdemokratin. För att lösa storstädernas problem måste man blicka ut över deras egna gränser. g: Herr Bergman nämnde även miljöfrå gorna och sade att dem kan man ju alltid prata om. Jag vill erinra herr Bergman om att statsrådet Palme har varslat om en utredning av miljöfrågorna — visserligen inte av hela problemkomplexet men i varje fall en del därav. Utskottets skrivning och negativism hoppas jag mot denna bakgrund inte är så aktuell nu som när utlåtandet skrevs. Miljöfrågorna hör till de viktigaste i bostadssammanhanget.

Herr talman! Den vänlighet med vilken herr Bergman dels polemiserade mot mig, dels anslöt sig till vissa synpunkter som jag hade framfört i mitt inlägg gör det svårt för mig att argumentera mot honom. Jag vill endast ställa ett par frågor. När herr Bergman talar dels om att vi skall ha en fri hyresmarknad, dels om att samhället skall ha kontroll över hyresmarknaden vill jag gärna veta hur stor del av hyresmarknaden som skall vara fri och hur stor del som skall kontrolleras av samhället. Om jag inte minns alldeles fel står det i förslaget till hyreslagstiftning 46 §, att värden skall bestämma hyran. Om hyresgästen inte är nöjd skall han ha rätt att klaga hos hyresnämnd och hyresdomstol. Var och en vet att enskilda människor har mycket svårt att göra det. Vi kommer därför att få en smygande ökning av hyrorna. Jag vill också erinra om att de förhandlingar som regeringen ämnar föra med bankerna om amortering av bottenlånen omedelbart kommer att leda till hyresstegringar inte bara i privata fastigheter utan även i HSB-föreningarnas fastigheter. | Jag skall gärna erkänna att den skrivning som förekommer i förslaget till besittningsskyddslag i flera stycken är mycket positiv, och vi hälsar den med tillfredsställelse. Å andra sidan måste herr Bergman medge att den nya hyreslagstiftningen icke ger samma skydd mot oskäliga hyreshöjningar som den nuvarande hyresregleringslagen kan ge. Det är detta som gör oss ganska oroade för framtiden. Att det inte skall hända någonting år 1968 har jag klart för mig. På grund av den diskontosänkning vi fick i år kommer väl hyrorna då snarare att sänkas till nytta för valrörelsen, men därefter blir det säkert hyreshöjningar.

Herr talman! Jag kanske får börja med att försvara våra reservationer. Herr Bergman påstår att de är ett uttryck för politisk klåfingrighet. Vi har skrivit reservationer på de punkter där vi inte har kunnat gå med på utskottets skrivning. Ibland har vi också på ett kraftigare sätt velat föra fram frågor som vi varit speciellt intresserade av. Jag tycker inte att detta är något fel. Det skall bli intressant att se vilket slags klåfingrighet som kommer att känneteckna den opposition som avlöser den nuvarande. Beträffande marklånefonden skulle vi hamna på samma linje, säger herr Bergman. Socialdemokraterna tyckte inte om sammankopplingen med realisations vinstbeskattningen, det är riktigt: I det fallet har vi alltså samma uppfattning. Att få er i tredje avdelningen att skriva en direkt beställning till regeringen på förslag om anslag till hösten tror jag dock inte varit möjligt. I sitt resonemang om hyreslagstiftningen säger herr Bergman att det inte blir någon avveckling av hyresregleringen utan en sammanbakning av olika lagar. Vad är det som sker? Vi får ett besittningsskydd, men det har vi redan nu. Skillnaden blir inte stor; det blir kanske en bättre lag, men inte mer. Sedan får vi några spärrar, som dock är avsedda att vara tillfälliga även om de kommer att verka ganska länge. Enligt min mening har man full rätt att tala om hyresregleringens avveckling, men debatten om hur denna kommer att verka kan vi spara till hösten. Herr Bergman uttalar sig bestämt för en totalfinansiering. Vad jag har sagt är att ni inte haft något material för att bedöma denna fråga. Den är alldeles för invecklad. Tre fjärdedelar av sparbankernas utlåning går till bostadsbyggandet liksom ungefär 80 procent av postbankens. Skapas nu en statlig bostadsbank, måste till denna föras de pengar som för närvarande av dessa organ utlånas till bostadsbyggandet, annars fungerar inte systemet. Hur skall herr Bergman skapa garantier för att detta verkligen sker? Det är den stora frågan. Om detta har ni inte vetat någonting; ni har bara tyckt. I fortsättningen sade herr Bergman något om att det hedrar högern att den har gjort så och så. Det förefaller som om ju längre man placerar sig från socialdemokratin, desto hederligare är man. Det är en ganska underlig uppfattning.
Herr talman! Det är väl hederligt om man talar om vilken position man intar och inte bara förtiger meningar som det kan misstänkas att man har. Herr Gustafsson i Skellefteå menade att vi socialdemokrater i statsutskottet bara har tyckt. Att syssla med politik innebär ju att tycka rätt mycket, och vi har tyckt — det håller jag med om — att totalfinansiering har stora fördelar, därför att den ger möjligheter att trygga bostadsbyggandet i den omfattning och takt som samhället önskar. Vi har inte sagt att den skall genomföras ögonblickligen, eftersom frågan är föremål för en utredning i den finansieringsdelegation som arbetar inom departementet. När denna lägger fram sitt förslag måste det, säger vi, finnas mycket starka skäl för att inte gå med på det. Tyckandet i detta sammanhang är nog av det slag som både herr Gustafsson och vi andra sysslar med. Fröken Ljungberg vill jag erinra om att det inte alls är samma slags reglering vi har i dag som vi hade i mitten av 1940-talet. Denna var formad av den tidens samhälle, och det har gjorts många ändringar i de statliga lånebestämmelserna och i reglerna för bostadspolitiken sedan dess. Det förslag vi lägger fram i dag är anpassat efter den moderna tidens krav på samhällsinsatser. Fröken Ljungberg säger att man vill att samhället skall blanda sig i kommunernas ansvarsfråga. Kommunerna skall skaffa mark för att sälja den till enskilda och samhället skall ha ett kollektivt kreditgarantisystem. Någon har en gång formulerat detta mycket elegant genom att säga: Detta betyder att man Privatiserar vinsten och socialiserar förlusten. Den beteckningen på det kollektiva kreditgarantisystemet är alldeles perfekt. Det är vad som kommer att hända; enskilda kan göra sig förtjänster medan samhället får ta förlusterna. Den sortens socialism älskar inte jag. Herr Nilsson i Tvärålund hörde måhända fel eller det kanske var jag som glömde att säga ortsnamnet när jag menade herr Nilsson i Gävle. Det var kanske detta som gjorde att min karakteristik av bostadspolitiken råkade drabba fel talare. Beteckningen »statistiskt ej expansiva orter» har jag inte kunnat begripa. Jag har sedan reservationen skrevs försökt att med hjälp av statistiker få reda på innebörden i detta. Det är väl ett sådant där nytt, fint uttryck som gör att hjärnorna slocknar när man ser det. Man tror sedan att någonting skall hända. Herr Nilsson i Gävle frågar vad som är meningen med det nya förslaget. »Här talar herr Bergman om fri hyresmarknad och samhällets kontroll.» Jag talade om friare hyresmarknad. Helt fri blir den inte, därför att samhället har gett hyresgästerna medel att förhindra oskäliga hyror. Därvidlag kommer samhällets kontroll in. Samhället hänvisar inte i första hand till hyresdomstol utan till hyresnämnder. Först skall medling ske och om detta inte lyckas kan hyresnämnden pröva ärendet. Om hyresgästen inte är nöjd med denna prövning kan han gå till hyresdomstolen. Hyresgästerna kommer självfallet inte att svälja vilka hyror som helst som påläggs dem. Vi har även en inom denna marknad verksam hyresgästförening, som nu har tränat upp sig inom de allmännyttiga bostadsföretagen genom att förhandla på en fri hyresmarknad, nämligen den friare hyresmarknad som dessa allmännyttiga bolag haft. Hyresgästföreningarna är säkerligen beredda att nu gå ut på den övriga marknaden och tillvarataga hyresgästernas intressen. Det är en dröm man kan hysa att via amortering på bottenlånen få tillbaka pengar att tillföra kapitaloch lånemarknaden. Detta är dock inget konkret förslag som vi kan räkna med skall få tillämpas generellt över hela bostadsmarknaden. Redan nu förekommer amortering av bottenlånen. Detta kan ske utan att det verkar störande på hyresmarknaden. Jag tror inte man skall se fler spöken än vad som är nödvändigt — och det är kanske nödvändigt att se sådana i den politiska debatten.